Herr talman! Friår innebär enkelt uttryckt att en person med anställning byter plats med en arbetslös under en tid. I Sverige kunde på Miljöpartiets initiativ ett antal anställda ta ledigt tre till tolv månader medan en arbetslös vikarierade för den friårslediga från 2005 tills den moderatledda regeringen tog bort möjligheten 2007. Den friårslediga fick en ersättning som motsvarade 85 procent av den ersättning som hon eller han skulle ha fått som arbetslös. Vikarien fick vanlig lön. Friårsreformen var en frihetsreform och en arbetsmarknadsreform. Intresset var stort, och långt ifrån alla som ansökte om friår fick det. Det finns all anledning att återinföra friåret. Friår är nämligen något så sällsynt som en sann vinna-vinna-lösning. De friårslediga får ökad makt över sina liv och en chans att frigöra sin kreativitet och samla nya krafter samtidigt som vikarier får riktiga jobb under tiden. Arbetsmarknadspolitiska program ska stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. Friåret gör just detta för friårsvikarierna. Det är en bra arbetsmarknadsåtgärd, och det är synd att arbetsmarknadsministern väljer att avfärda friåret.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 Arbetslösheten är hög i Sverige - desto större anledning att dela mer rättvist på jobben och fritiden till nytta för alla. Det är ju också lättare att finna friårsvikarier då. Jag tycker inte heller argumentet att friåret skulle vara en dyr reform håller. Ersättningen till de friårslediga är givetvis en kostnad, men å andra sidan får motsvarande antal friårsvikarier lön i stället för a-kassa eller andra ersättningar. Det är också konstigt att förmedlingen av just friårsvikariat skulle kräva så mycket större insatser av Arbetsförmedlingen än förmedlingen av andra vikariat. I Finland, där man har permanentat sin motsvarighet till friår - där heter det alterneringsledighet - ser man det just så, som vilka andra vikariat som helst. Och vad kostar inte fas 3 och alla andra illa fungerande åtgärder som regeringen har instiftat? På vilket sätt är det en bättre politik att sysselsätta människor genom att tvinga dem att utföra meningslösa eller rent av förnedrande aktiviteter i mer eller mindre konstlade arbetsmarknadsprojekt som fas 3? Varför ska för övrigt vuxna människor till varje pris sysselsättas som om de vore barn som hittar på rackartyg om de inte hålls ständigt upptagna med något, meningsfullt eller ej? Friårsvikariat ger däremot en riktig lön, riktiga arbetsuppgifter och därmed en större chans att få ett nytt jobb därefter, vilket för övrigt har visat sig tydligt i Finland, där man har utvärderat sitt motsvarande alterneringsledighetssystem. Nej, jag tror att motståndet mot friåret i grunden handlar om något annat - något mycket djupare än mer eller mindre effektiva arbetsmarknadsåtgärder. Det handlar om grundläggande värderingar, om människosyn och om vilket samhälle vi vill ha. Det råder en utbredd och förödande tankelåsning vid en dogmatisk arbetslinje som alltmer har urartat till att stå för disciplinering och förnedring av människor i ett läge när vi och vårt samhälle mer än någonsin behöver frihet att vara kreativa. Detta kommer jag att utveckla i mitt nästa inlägg.

Herr talman! När jag lyssnar på hur Elisabeth Svantesson och andra ledande moderater närmast förbehållslöst dyrkar den så kallade arbetslinjen, ett slags dyrkan av lönearbetet, kommer jag att tänka på en gammal skäggig tysk filosof från förrförra seklet vid namn Karl Marx. Han levde i den lätt säregna föreställningen att det mänskliga arbetet är all rikedoms källa. I dag vet vi bättre. Gröna ekonomer som Robert Costanza, Pavan Sukhdev och många andra har visat att också det rent ekonomiska värdet av naturens ekosystems tjänster motsvarar ungefär det dubbla av det globala bnp:t. När något ekosystem gungar till, till exempel när det blir brist på bin i världen och pollineringen minskar, inser vi hur orimligt det egentligen är att ens försöka ersätta dessa naturens tjänster med mänsklig arbetskraft. En annan relevant ekonom i sammanhanget är Joseph Schumpeter vars idéer glädjande nog har gått en renässans till mötes. Han lyfte fram att vid sidan av de klassiska produktionsfaktorerna, arbete och kapital, är innovationer helt avgörande. Han menade att 60 procent av den totala ekonomin i utvecklade ekonomier på ett eller annat sätt härrör från innovationer. Då gäller det att skapa förutsättningar för innovationer. Och en liten lucka ut ur vardagens ekorrhjul var faktiskt friåret. Det var bara en åtgärd; det är klart att det behövs många fler. Men det var en åtgärd som breddade en gammal fin idé som ju har funnits bland samhällseliter; sabbatsår för amerikanska universitetsprofessorer har funnits länge och anses faktiskt ha bidragit till att de amerikanska elituniversiteten är så framgångsrika. Professorerna där har möjlighet till ett sabbatsår vart sjunde år. Friår breddar en god reform. Ni slängde igen den frihetsluckan så fort ni kom till makten, men om den bara hade fått verka längre hade den också rent ekonomiskt fått en massa positiva effekter. Vi kommer nämligen aldrig att kunna låglönekonkurrera med en miljard indier och en miljard kineser på den globala arbetsmarknaden. I utvecklade ekonomier gäller innovationer. Människor måste få möjlighet att komma ut ur vardagens ekorrhjul, börja tänka tankar utanför boxen och komma ut i nya miljöer. Det är egentligen det som behavioral economics står för, ett slags spännande tvärvetenskapligt ämne mellan psykologi och ekonomi. Jag tycker också att det är viktigt att vissa reformer är bra i sig, inte instrumentellt bra utan bra för att de leder till mer frihet i samhället. Jag tittade lite på Moderaternas idéprogram. Jag hittade många trevliga saker. Det står: "Människan besitter en inre förmåga att utvecklas och bara genom frihet kan denna förmåga komma till sin rätt. - Vår idé är att låta varje människa växa i sina styrkor och i solidaritet med varandra och låta alla nå sin fulla potential. - Det är människors och samhällens förmåga att upptäcka nytt och ompröva gamla sanningar som gör att utvecklingen tar språng framåt." Det låter utmärkt, men uppenbarligen behövs miljöpartistisk politik för att förverkliga de bästa delarna av Moderaternas idéprogram. Jag tror att det var det som väldigt många väljare upptäckte i EU-valet där Miljöpartiet blev största parti i Sveriges två största städer och vi för första gången någonsin fick en ganska stor väljarström av före detta moderatväljare till Miljöpartiet. Jag tror att det var den frihetslängtan de hade sett.

Herr talman! Även jag har tagit fasta på vad Moderaterna skriver i sitt idéprogram om att "människan besitter en inre förmåga att utvecklas och bara genom frihet kan denna förmåga komma till sin rätt". En friårsledig är just fri. Hen har verklig makt över sitt liv under en begränsad tid, och kanske är det också därför friåret väcker så starka känslor. De som fick chanserna att ta en paus från arbetslivet, liksom de arbetslösa som fick friårsvikariat, var nöjda. Men friåret mötte och möter fortfarande också ett djupt känsloladdat och irrationellt motstånd. Jag läste fler bra saker i Moderaternas idéprogram: "När vi omprövar och förnyar oss efter att ha tagit till oss nya erfarenheter eller kunskaper är det en naturlig del av vår idétradition. Det är människors och samhällens förmåga att upptäcka nytt och ompröva gamla sanningar som gör att utvecklingen tar språng framåt." Jag hoppas att arbetsmarknadsministern instämmer i detta och att vi kan tillåta oss att lyfta blicken och vidga vyerna i vårt samtal här i dag, att tänka bortom arbetslinjen helt enkelt. Lönearbetet är bara en del av arbetet, och arbetet är bara en del av livet. Därtill leder den tekniska utvecklingen till att allt mindre mänskligt arbete behövs på många områden. Självklart är mycket av det avlönade arbete som utförs meningsfullt, nödvändigt och även utvecklande för den som utför det. Men det är en offentlig lögn att allt lönearbete alltid är utvecklande och bra för människor, eller för den delen att det är produktivt eller nyttigt. Somligt lönearbete är faktiskt onödigt eller rent av skadligt. Att avlöna människor för att hugga ned de sista urskogarna, bryta kalk i ovärderliga naturområden som Ojnareskogen på Gotland eller producera vapen är exempel på sådant som inte bara är etiskt oförsvarligt utan samhällsekonomiskt olönsamt på lite sikt, utom för de som gör vinst på detta på kort sikt. Att arbete ska ha substans borde vara självklart. Men tyvärr har innehåll och värde i arbetet i allt högre grad kommit att få underordnad betydelse. Åtskilligt reguljärt lönearbete är i olika bemärkelser tomt. Jag hinner inte gå in på allt detta nu, men sociologen Roland Paulsen skildrar detta ingående i sin bok Arbetssamhället som jag varmt rekommenderar arbetsmarknadsministern och andra åhörare att läsa. Tänk, så många bra idéer vi riskerar att gå miste om när systemet är så enkelriktat och så stenhårt inriktat på att låsa in och kontrollera människor i jobb eller i arbetsmarknadsåtgärder, oavsett om de går ut på något bra eller inte. Samtidigt är mycket av det allra viktigaste arbetet i samhället obetalt. Mycket av det som skulle göra livet och samhället bättre förblir ogjort. Tänk, om fler fick chansen - och att de som inte har det så gott ställt från början inte behövde bekymra sig över sin försörjning - att få lite tid till att pröva en företagsidé, jobba ideellt eller kanske bara rätt och slätt tänka lite längre och djupare och därmed föra utvecklingen framåt på olika områden. Sådana luckor finns inte nu, och så är det egentligen helt i onödan. Det skulle kunna bli fler jobb om fler människor fick chansen att till exempel pröva företagsidéer. En hel del av dem skulle säkert leda till jobb även till andra människor. Så är inte friåret ett klockrent sätt att - utöver att ge ett riktigt jobb under en tid åt en arbetslös - ge den lediga just den frihet som Moderaterna talar om? Då kan han eller hon kan släppa fram den inre förmågan att utvecklas och komma till sin rätt. Det är ju det ni vill.

Herr talman! Jag fortsätter att läsa ur Moderaternas idéprogram. Det står så här: I vardaglig mening är ofrihet ofta förknippat med liten egen makt, att ens livsvillkor dikteras av någon annan än en själv. Det är ju precis så här som massor av folk i fas 3 upplever sin situation. Jag är rätt förvånad över att en moderat arbetsmarknadsminister tycker att detta är större frihet än friårsidén där den enskilde individen själv får välja vad han eller hon ska syssla med. Men här är det staten och byråkratin som gäller. Jag upprepar: Jag skulle inte alls vara förvånad om många av era väljare nu strömmar över till Miljöpartiet. Det här är bara inledningen till ett nytt och mer hoppingivande kapitel i Sveriges moderna politiska historia. Vi tycker att det här med frihet inte bara är ord i vinden. Vi vill förverkliga det, och det här med friår är naturligtvis bara en liten pusselbit. Vi tycker också att det är viktigt att inte bara varor och tjänster strömmar över gränserna i Europa utan också idéer. Läser du och dina medarbetare aldrig till exempel rapporterna från Konrad Adenauer Stiftung, Europas största politiska stiftelse som drivs av det tyska stora borgerliga partiet CDU? Här finns mycket av detta. Det finns en politisk strategi. Hur ska vi göra när kanske hälften av de nya jobben kommer att robotiseras inom en 20-årsperiod, enligt en ny forskningsrapport som Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i samarbete med Cambridges universitet har tagit fram? Ni har ingen politik alls för det lite längre perspektivet. Det kommer att komma en enorm robotvåg över oss som på många sätt är glädjande. Då behöver vi inte bara friår utan då behöver vi förmodligen basinkomster och en massa andra saker. Men det är något slags fantasiinfarkt som har drabbat dagens moderater. Ni har blivit väldigt gamla moderater.

Herr talman! Om man ska lyssna på någon debatt i riksdagen under den här mandatperioden för att förstå vad den politiska konflikten inför det här valet kommer att handla om, ska man lyssna på den här debatten. Den förs i hjärtat av det som den politiska konflikten rör sig om. Det handlar om oss i Alliansen som vill fortsätta att utveckla Sverige och bygga det på arbete och om bidragsvänstern i sin absolut mest rena form personifierad av miljöpartisterna Walter Mutt och Annika Lillemets. Här står vänstersocialisterna med grön förklädnad och raljerar om arbete. De raljerar om att det är massa arbeten som inte behövs. De raljerar om hur vi dyrkar arbetet och arbetslinjen. De nästan drömmer om en värld utan arbete. Vi hade detta med friår under ett antal år i Sverige. 80 procent av dem som tog ett friår ägnade sig åt rekreation. Min lillebror har en gammal barndomskompis som gjorde detta. Kompisen satt i ett år och spelade tv-spel. Det är många som provoceras av att man kan ta ett friår på skattebetalarnas bekostnad. Men det finns något som är mycket djupare och mer allvarligt med det här, och det är att de absolut flesta som använde sig av friåret var kvinnor. Och vet ni vad dessa kvinnor gjorde? Jo, de utförde hemmafruliknande uppgifter i hemmet. Det var inte något friår för att få tillfälle att tänka fritt och göra roliga saker, utan det var ett hemmafruår. De absolut vanligaste med friår - om olyckan är framme och Miljöpartiet får ett stort inflytande i den socialistiska regeringen som i sådana fall ska tillträda - kommer att innebära en massiv ökning av hemmafrusysslor på grund av friåret, precis som det var tidigare. Många tror att vi har höga skatter i Sverige därför att vi har en så hög välfärd. Det är bara delvis sant. Den absolut främsta anledningen till att vi har så höga skatter i jämförelse med vår omvärld är att det här finns mycket bidrag. Det finns inget land som slussar ut så många människor i bidragsberoende som Sverige, och det här är ingenting som Alliansen har hittat på, utan det har varit en långvarig socialistisk agenda. Vi har västvärldens minsta servicesektor därför att människor sparkas ut från arbetsmarknaden. Deras jobb behövs inte, och dessa jobb är inte tillräckligt fina. De är onödiga och meningslösa. Vi hörde här alldeles nyss hur de beskrevs från Miljöpartiet. Nej, vi vill göra precis tvärtom. Vi vill ha en arbetsmarknad där fler kan komma in. Vi har lyckats väldigt bra under dessa åtta år - trots den värsta globala krisen - med nästan 300 000 fler i arbete, och vi vill fortsätta på den linjen. Vi vill fortsätta att se till att människor som vill in på arbetsmarknaden - men som kanske inte har rätt utbildning för att få något av de jobb som finns tillgängliga - ska få chansen genom att nya jobb skapas. Det kommer i stor utsträckning att vara jobb inom servicesektorn, som Annika Lillemets och Walter Mutt tycker är fula jobb. De pratar här om att det är så enkelt. Man byter bara ut en människa mot en annan. Men så funkar inte ekonomin längre. Det handlar inte om ett kugghjul i ett stort maskineri där man bara kan ta bort en kugge och sätta dit en annan. Vi har en av världens mest framstående kunskapsintensiva ekonomier. Vi måste hålla fast vid de jobb som vi har och inte tvinga bort några genom en sådan fullständigt vansinnig åtgärd som friåret.

Herr talman! Ur grön synvinkel är det en möjlighet, inte ett problem, att teknisk utveckling gör att tunga och farliga jobb försvinner och att det krävs mindre arbetsinsatser för att producera det vi behöver. Det är en möjlighet. Det handlar om hur man fördelar resurserna. Det har tidigare under historiens gång varit möjligt, även i Sverige, att ta ut produktivitetsökningar i form av sänkt arbetstid. Fram till 1970-talet var det så. Det är alltså ingen naturlag som säger att det nu är omöjligt att göra det. Det är en anmärkningsvärd brist på politisk fantasi att tro att gemensam välfärd endast kan finansieras via skatt på arbete. Det finns många andra möjligheter som jag inte hinner gå in på här och nu. Är det då okej att vi alla betalar för att hålla folk i fas 3? Är det okej att betala arbetsgivare och låta människor utföra saker som kanske någon annan hade kunnat göra, eller i värsta fall rent av utföra meningslösa uppgifter som att måla om nymålade stolar och annat? Är det okej? Det är inte okej att människor får ledigt för att vila upp sig, för att pröva företagsidéer eller för att göra någonting annat som de vill göra. Vi gröna tror på att människor kan ta ansvar, att de vill ta ansvar, när de får frihet och möjligheter. Det är synd att Moderaterna inte lever upp till det som de skriver i sitt idéprogram. Att ta ledigt från jobbet utan krav är nu förbehållet ett litet fåtal lyckligt lottade med förstående arbetsgivare och mycket god privatekonomi. Människor som inte har turen att kunna falla tillbaka på någon annan försörjning - kapital, arv, lotterivinst - saknar den möjligheten. Ett friårssystem skulle ge möjlighet för fler, eller i bästa fall för alla, att utvecklas - om vi unnar varandra det och inte misstror varandra. Mycket kreativitet kan släppas loss när människor får frihet och förtroende. En friårsreform löser naturligtvis inte alla problem på arbetsmarknadsområdet eller i samhället i övrigt, men nog skulle det vara ett steg framåt. Det skulle även kunna ge fler jobb.

Herr talman! Vi hörde Schumpeter nämnas tidigare i debatten. Han är ofta refererad till som den nyliberale ekonomen. Det är intressant att miljöpartister tar upp honom som ett positivt exempel. I hans anda har det sedan talats om vikten av innovation, vilket är mycket intressant. Jag är väldigt intresserad av konceptet kreativitet och innovation. Vad säger forskningen om kreativitet och innovation? Är vi som mest kreativa när vi under sommaren lutar oss tillbaka, kollar kanske lite på fotbolls-VM, dricker en kopp kaffe, sover ut på morgonen, alltså när vi får koppla av? Nej, det är precis tvärtom. Allting pekar på att vi människor är som mest kreativa när vi är i en kreativ miljö, i en miljö med kreativa människor där det händer saker och där man är i arbete. Det är en myt, ett påhitt, att en massa bra affärsidéer kommer att poppa upp om vi bara inför friåret. Inte kommer det att bli ett friår. Det blir ett hemmafruår, och det blev ett hemmafruår när vi tidigare hade den vansinniga reformen. Det kommer att medföra att människor, i huvudsak kvinnor, fastnar i utanförskap. Låt mig säga något kort om frihet. Enligt den definition som vi moderater tror på handlar frihet om att människor ska ha rätt att själva forma sina liv och inte tvingas av andra. Det handlar inte om att matas. Det handlar inte om att man ska få göra precis vad man vill på någon annans bekostnad. Då har ni miljöpartister fullständigt missuppfattat den 500 år långa debatten om konceptet individuell frihet som vi haft i Västeuropa. Varför argumenterar ni för friår? Jo, för i grund och botten är ni emot arbete, ni är emot tillväxt, ni är emot välstånd. Ni vill helst att människor inte jobbar alls.